Herr talman! Man kan fråga sig varför regeringarna i u-länderna vill ha enskilda investeringar. Anledningen är naturligvis att de anser dem utvecklingsfrämjande för sina länder. Varför anser då socialdemokraterna här hemma att de bättre förstår vad som passar 1 u-länderna? Vi har i våra motioner skrivit mycket försiktigt om bundet eller icke bundet bistånd. Vi tycker nämligen att det är bättre om biståndet är helt fritt. Å andra sidan skall inte fru Lewén-Eliasson tro att det aldrig har förekommit att svenska staten har bundit bistånd. Vi har just haft uppe frågan om indiska och svensk-indiska företag. I en skrivelse från Sveriges industriförbund den 10 maj 1965 står att just denna väg att binda bistånd i viss mån har »beträtts genom kreditavtalet 1964 med Indien, där en mindre del av krediten reserverats för projekt i samband med av svenskar och indier gemensamt ägda och drivna företag i Indien».

Herr talman! Visst har det väl förekommit sådant i något undantagsfall; det vill jag inte bestrida. Men, herr Petersson i Gäddvik, det viktiga är ju att moderata samlingspartiet gör ett principuttalande, som jag på utskottsmajoritetens vägnar vänder mig mycket bestämt emot. Detta gäller en princip, som så att säga, är inskriven i de allmänna reglerna och normerna för svenskt bistånd, och som vi inte vill vika från utan verkligen vill hävda. Men det är inte bara en principfråga utan även en praktisk fråga. Det är inte alls säkert att det är så särskilt ändamålsenligt att ha denna anordning. Administrativt torde det bli mycket oformligt att vid en anbudsgivning övervaka prissättningar och annat, om svenska företag på detta sätt kommer in i bilden. En helt annan sak är att svenska företag på grund av sina produkters kvalitet, sin prissättning och sitt sätt att arbeta hävdar sig utmärkt. Herr Petersson i Gäddvik vet lika väl som jag att de svenska företagen väl hävdar sig i den fria internationella anbudsgivningen. För herr Ullsten vill jag påpeka att jag inte gjort något uttalande som kan tolkas så, att jag anser att vi bör lägga vietnamhjälpen utanför ramen. Jag har bara sagt att ramen inte representerar något absolut tal som kan uttryckas i miljoner kronor, utan det är fråga om en flexibel summa som är beroende av många olika förhållanden. Det finns alltså möjligheter att anpassa denna ram efter uppkommande behov, både i Vietnam och när det gäller andra projekt. Det är det jag sagt.

Herr talman!

Men jag måste också göra exakt samma konstaterande som jag tror att en växande, alltmer kunnig och insiktsfull opinion gör, nämligen att när vi nu står på tröskeln till 1970-talet måste vi till vår sorg och besvikelse konstatera att målet inte alls har uppnåtts. Under decenniets första hälft låg till växttakten i u-länderna på omkring 4,5 procent i genomsnitt. Bara ett enda år överskred man 5-procentsmålet. Dess värre är det ingenting som tyder på att det skett någon reell acceleration uppåt under senare hälften av 1960-talet. Dessa siffror blir än mindre gynnsamma, om man tar hänsyn till befolkningstillväxten. Denna låg i u-länderna på omkring 2,5 procent per år, och produktionstillväxten per capita blev därför inte större än cirka 2 procent. Gör man en jämförelse med industriländerna finner man, att tillväxten per capita i dessa länder under samma period låg 1,6 procent högre, alltså på 3,6 procent. Resultatet ger sig självt, nämligen att klyftan mellan rika och fattiga länder fortsätter att vidgas både i relativa termer och i absoluta tal i alltmer stigande tempo. Siffror beskriver emellertid ibland dåligt de realiteter de sammanfattar. De säger ingenting om mänskligt lidande och mänsklig misär och de gör det knappast möjligt att förstå de problem som t.ex. en u-landsregering har att brottas med. Men å andra sidan antyder siffrorna en den ekonomiska verklighetens onda cirkel som kan sammanfattas i att den som har mycket skall varda mer givet. Detta gäller inte bara välståndsutvecklingen utan även den finansiella och sociala verkligheten. Det verkar som om svårigheter inom ett område skapar nya problem inom andra områden. Om man t.ex. ser på den ekonomiska utvecklingen förutsätter den sparande för att skapa investeringsutrymme. Det är en sanning som vi har behandlat många gånger här i riksdagen. Vi vet emellertid att ju fattigare ett land är, desto större svårigheter har det att åstadkomma detta sparande. En regering som ambitiöst satsar på offentliga investeringar utan att kunna åstadkomma det erforderliga sparandet konfronteras snart med inflationsproblem som 1 sin tur leder till obalans, t.ex. i be talningsbalansen med valutasvårigheter som följd. Denna situation är mycket vanlig för ett fattigt land. Ett rikt land däremot har ju möjlighet både att satsa på investeringar och att genom en klok ekonomisk politik skapa tillräckligt sparande och därigenom bli ännu rikare. Man skulle kunna formulera en lag om framgångens och svårigheternas fortbestånd. Sverige hör till de lyckligt lottade nationernas krets. även i jämförelse med Övriga rika industristater har utvecklingen i Sverige förlöpt förhållandevis problemfritt. Vi har alla varit överens om att detta har gett oss ett stort ansvar och att det förpliktar oss att bistå uländerna i deras kamp för en drägligare tillvaro. Jag tycker att vi ånyo har anledning att fastslå denna enighet kring den grundläggande principen och avstå från en fruktlös diskussion om vilka politiska partier eller vilka enskilda människor som är mest positiva till u-hjälpen och djupast engagerade i u-landsdebatten. Denna debatt och de tekniska möjligheterna att hjälpa, och även de svårigheter som föreligger att göra hjälpen effektiv rymmer ändå tillräckligt många konkreta frågeställningar och problem. Vår attityd mot u-länderna måste vara odogmatisk. Alltför ofta används i u-landsdebatten ett språk som målar svart mot vitt. Verkligheten är inte så enkel. Därför vilseleder ett sådant språkbruk. Det finns — vilket vi ofta konstaterat här i kammaren — inga patentlösningar av u-ländernas problem. Varken revolutioner, statliga bidrag, insatser från privat företagsamhet eller: privata investeringar kan ensamma lösa problemen. Den offentliga biståndsverksamheten står inte och får inte stå: i något motsatsförhållande till privata: u-landsaktiviteter. Det är därför genom: samverkan mellan olika insatser som vi har de största förutsättningarna att nå: effektiva och hjälpande resultat. Vi har i moderata samlingspartiet be-- tonat detta både i vår omfattande motion om Sveriges insatser i u-länderna och i de gemensamma reservationer på borgerlig sida som är fogade till utskottets utlåtande. Det står emellertid också klart att det offentliga biståndet intar och kommer att inta en central plats i hjälparbetet och att så kommer att bli fallet framöver. Å andra sidan får vi inte glömma att drygt 40 procent av det totala svenska kapitalflödet till u-länderna kommer från privata källor. Det kapital som tillförs u-länderna är också av sådan natur, att u-länderna villigt tar emot det. Detta är naturligtvis inte underligt, eftersom en mycket positiv inställning till enskilt kapitalflöde slogs fast redan vid första UNCTAD-mötet 1964 i en rekommendation, som det finns anledning att erinra om.

Samma tanke uttrycktes ånyo vid det andra UNCTAD-mötet, i New Dehli förra året. De utländska investeringarna och industrietableringarna i u-länderna skapar sysselsättning, de ger ökade skatteintäkter och tillför länderna knowhow. En del säger nu att man inte får överskatta dessa effekter. De säger att åtgärderna knappast får mer än marginell betydelse. Men, herr talman, är inte detta i själva verket fallet med alla våra u-landsinsatser? En långtgående samverkan mellan t.ex. de svenska ulandsmyndigheterna och de u-landsinvesterande företagen skulle däremot kunna förhöja den samlade effekten av båda parters insatser. De föregående talarna från borgerlig sida har varit inne på detta. De har talat bl.a. om förslag som vi framförde i vår motion om ett organ för samordning mellan stat och näringsliv för att söka fördjupa den samverkan som behövs. En sådan samverkan skulle verksamt kunna bidra till att exempelvis SIDA kunde pröva förutsättningarna för en intensifierad industriell verksamhet i utvecklingsländerna. Och varför skulle SIDA inte kunna ta initiativ till särskilda projektgrupper för skilda utvecklingsländer? Man kunde ha något av gemensamma paketprojekt, där SIDA står för visa delar av projektet och ett företag eller en grupp av företag för andra delar. Säkert skulle det kunna bli ett värdefullt inslag i den svenska u-hjälpen. Herr Petersson i Gäddvik som förste talare har redan varit inne på detta, men jag vill göra det tillägget, att jag tror att det statliga biståndet med en sådan uppläggning skulle kunna inriktas på investeringar på infrastrukturell nivå, t.ex. skolor och sjukhus. En industrianläggning kan på detta sätt kompletteras med en skola, ett jordbruksprojekt eller någonting liknande, varigenom effekten skulle bli större av de samlade insatserna. Mot denna bakgrund är naturligtvis det svala intresse som regeringen visat under lång tid för industrins u-landsinvesteringar ganska förvånande. Vi fick vänta länge på en proposition om investeringsgarantier, och när ett sådant förslag så småningom kom avsåg garantierna blott de sju u-länder som är huvudmottagare av det svenska bilaterala utvecklingsbiståndet. I jämförelse med det investeringsgarantisystem som utvecklats i andra i-länder är det svenska därför begränsat till sin omfattning. Men investeringsgarantier är en sak. Fråga är nu, om man inte på något sätt kan bygga ut detta system. Jag skulle kunna tänka mig att gå ett steg längre än att begränsa statsmakternas roll vid industrietableringar i utvecklingsländerna till blott den passive garantigivarens. Skapandet av ett utvecklingsbolag för investeringar i u-länderna, ett utvecklingsbolag ägt av staten och industrin gemensamt, kunde vara en intressant form av samverkan på detta område.

Man kan också säga att inyvesteringsbenägenheten skulle kunna öka genom att kreditförsörjningen bleve enklare, liksom naturligtvis kapitalanskaffningen över huvud taget. Inom ramen för ett sådant utvecklingsbolag borde också den samverkan mellan SIDA och de u-landsinvesterande företagen som jag tidigare talade om kunna förenklas och effektiviseras. Herr talman! Jag har uppehållit mig ganska länge vid önskemålet att se de offentliga och de privata utvecklingsinsatserna i ett sammanhang. Jag har betonat samordningen mellan dem, och jag har gjort det därför att jag anser att ett sådant synsätt alltför mycket har försummats i den svenska debatten. Men naturligtvis är detta blott ett av många problem som u-landsdbeatten aktualiserat. Ytterligare ett frågekomplex som kunde nämnas i detta sammanhang gäller utbildningen i och forskningen kring u-landsproblematiken. Enligt vår mening har Sverige särskilt goda förutsättningar att göra en insats på detta område.

Det ligger därför nära till hands att föreslå en mycket kraftig utbyggnad av utbildning och forskning på u-landsproblematikens område. Vi har tagit upp en del mindre saker i vår motion vilka till en del har fullföljts i reservationerna, t.ex. inrättande av en professur som ett första men litet steg. Jag vill emellertid sätta det långsiktiga målet högre. Jag tror inte att det är tillräckligt att inrätta t.ex. ett forskningsråd med speciell inriktning på ulandsforskning, även om ett sådant råd skulle få, som jag hoppas, väl tilltagna forskningsanslag att fördela. En bättre idé på längre sikt är att man här i Sverige skapar ett internationellt u-landsuniversitet. Det ger säkert på lång sikt bättre resultat. Det finns ju områden, inom vilka Sverige har särskilda möjligheter både på forskningens område och i fråga om det direkta u-landsarbetet. Här har tidigare talats om familjeplaneringen. Det är alldeles riktigt, som fru Lewén-Eliasson sade, att majoriteten för en tid sedan avvisade tanken att bilda ett familjeplaneringsinstitut för tvärvetenskaplig forskning. Men det hindrar inte att behovet fortfarande finns kvar och att problemet är olöst, även om det provisoriskt är löst på det sättet, att SIDA har samlat några av de människor som är intresserade och kunniga på detta område. På längre sikt tror jag att familjeplaneringsfrågor och forskning på detta område skulle kunna inrymmas och få en bättre behandling — en central plats — i ett u-landsuniversitet i Sverige. En väsentligt förbättrad undervisning om u-länderna är vidare nödvändig för att en fortsatt utbyggnad av vår hjälp till utvecklingsländerna skall vara möjlig. Men å andra sidan får ju u-landshjälpen inte bli bara en angelägenhet för politikerna, för vissa ungdomsgrupper och för vissa akademiker, samti digt som många medborgare ställer sig kallsinniga eller skeptiska. Våra möjligheter till en breddad u-hjälp är i stor utsträckning ett informationsproblem. Det gäller att överbrygga de klyftor av skepsis, som otvivelaktigt fortfarande finns kvar med en ökad och förbättrad information inom Sverige jämte utbildning i u-landsproblematiken. Herr talman! En effektiv hjälp till utvecklingsländerna är inte blott en fråga om internationell solidaritet. Den är också ett led i vår strävan till en fredlig utveckling i världen. Vår attityd till dessa problem måste vara öppen och obunden. Utvecklingsländernas framtid kommer främst att bero av deras egna insatser. Men industriländernas bistånd kan, om det inriktas väl, bli av ökande betydelse. Därför krävs det, som jag inledde mitt anförande med att framhålla, en ökad samverkan mellan alla dem som i olika former bedriver aktivitet inom u-länderna. I denna samverkan måste också de ideella organisationer som verkar i u-länderna inbegripas. De som verkar inom missionen hör inte till dem som hörs mest i u-landsdebatten. Deras insatser har kanske just därför inte rönt vare sig den uppmärksamhet eller det stöd de förtjänar. Men missionen utför ett jättearbete i direkt u-landstjänst. Den stöder 2 200 missionsskolor, vilka sysselsätter 6 000 lärare och ger undervisning till omkring 200 000 elever. Man har i sin tjänst 1500 personer med sjukvårdsutbildning och 50 läkare. Det är klart att dessa människor utför ett ovärderligt arbete i utvecklingsländerna, men de gör det med mycket knappa resurser och med stora personliga uppoffringar. På grund av att den svenska u-landsdiskussionen alltför snävt har kretsat kring de statliga organens arbete, har missionen inte kommit i åtnjutande av ett så omfattande stöd som dess arbete borde berättiga till. Jag vill därför, herr talman, sluta med att upprepa, att effektiv utvecklingshjälp kräver en helhetssyn och en samverkan mellan alla dem som arbetar i u-länderna, även med missionen och de kristna rörelser som gör frivilliga insatser i u-ländernas tjänst.

Herr talman! I den gemensamma partimotion som i denna fråga avlämnats av folkpartiet och centerpartiet ställde sig de båda partierna bakom ett uttalande av världskyrkomötet i Uppsala 1968. Uttalandet lyder så: »Vi lever i en värld med väldiga och lockande framtidsutsikter. För första gången i historien kan vi iaktta mänsklighetens enhet som en faktisk realitet. Vi vet nu också att alla människor skulle kunna få sin rättmätiga andel i världens samlade tillgångar. De nya tekniska möjligheterna förvandlar det vi tidigare endast kunde drömma om till verklighet. Eftersom vi i dag äger kunskap om människors levnadsförhållanden världen över och har medel till vårt förfogande, är vi utan ursäkt.

Alltför länge var vår u-hjälp en fråga om allmosor och välgörenhet, och vi är bara en liten bit på vägen till ett läge där förhållandet mellan de rika och de fattiga länderna baseras på rättfärdighet och solidaritet. Ser man saken så kan naturligtvis inte diskussionerna om i vilken takt 1-procentsmålet skall uppnås vara det allt avgörande — på den punkten kan jag hålla med fru Lewén-Eliasson. Även om vi uppnår 1 procentsmålet, har vi inte på något sätt en nyckel i vår hand för problemens lösning. Det behövs en helt annan organisation då det gäller förhållandena mellan rika och fattiga länder i fråga om handel och ekonomi över huvud taget. Det glädjande är ju att man nu börjar inse att u-hjälpen inte längre bara är en fråga om en viss budgetsiffra — även om det kan vara viktigt nog — utan i första hand en fråga om att få till stånd nya förhållanden och ett nytt slags samarbete mellan de rika och de fattiga länderna. Det seminarium som folkpartiet hade förra året i Saltsjöbaden tillsammans med en internationell stiftelse, med representanter för både u-länder och iländer samt med experter, gav tydliga bevis härvidlag. Vi kan inte lösa uhjälpsfrågan bara genom att ta ett litet steg på den väg vi börjat gå, utan vi måste börja tänka igenom en ny strategi beträffande relationerna mellan rika och fattiga länder över huvud taget. Därför tycker jag, herr talman, att det ligger ganska mycket i en reservation som fogats till det här utlåtandet.

Jag har, herr talman, kommit till den uppfattningen att det behövs en ny översyn, trots att vi haft många utredningar på detta område och trots att jag förra året var litet sval mot tanken på en ytterligare utredning, eftersom man kan tycka att vi utrett länge nog och att det är på tiden att göra någonting. Jag hoppas alltså att en sådan översyn verkligen kommer till stånd. Denna gång finns det inte demonst ranter utanför riksdagshuset, som genom veckolång fasta och diskussioner försöker väcka vårt intresse för denna fråga. Det är kanske synd, ty förra gången blev jag mycket imponerad av studenternas aktivitet i det fallet. De gick inte bara omkring med plakat och protesterade i största allmänhet. Det var unga människor som hade satt sig in i problemen så grundligt att de när det gällde rena fakta i denna fråga kunde slå många riksdagsmän på fingrarna, och de visade dessutom att de var villiga att göra personliga uppoffringar för att få gehör för sin uppfattning. Men det förhållandet att vi nu inte har demonstranter av detta slag innebär inte att intresset och engagemanget har minskat. Tvärtom tycker jag att man med glädje kan konstatera ett ökat engagemang för dessa frågor. Det finns emellertid undantag. Herr Ullsten har tidigare berört dem. Det är människor som anser att vi över huvud taget inte skall bedriva någon u-hjälp, människor som ser rött — eller vad vad det nu är de ser så fort det är tal om privata investeringar.

Man måste instämma med Assar Lindbeck i att det ligger föga av logik i det resonemanget. Som väl är rör det sig emellertid där bara om enstaka röster i den svenska opinionen. Jag sade nyss att frågan om när vi skall uppnå 1-procentsmålet bara är en fråga av många. Det finns övergripande frågor av större betydelse. Detta innebär emellertid inte att vi skall undervärdera de insatser som kan göras över den svenska budgeten. Där är emellertid uppfattningarna delade. I folkpartiet och centerpartiet har vi förklarat att vi anser oss ha råd här i landet att öka vår u-hjälp snabbare än vad som anges i den uppgjorda planen. Vi har också frågat om det inte är så att man även inom Övriga partier har en känsla av att vårt ansvar gentemot u-länderna borde motivera en större insats. Varför skall vi inte kunna diskutera den frågan för att se om det finns några vägar på vilka vi kan gå snabbare fram? De uppgifter som herr Ullsten nämnde tyder ju på att det inte föreligger någon brist på projekt som kan motivera ett större anslag. Utskottet har emellertid skrivit att några sådana diskussioner inte kan fö ras därför att ett av partierna — och där syftar utskottet på moderata samlingspartiet — har förklarat att bi ståndsinsatserna skall bindas till det svenska näringslivet. Därför kan man där inte komma till något samförstånd. Vidare skriver utskottet att det föreslagna arrangemanget skulle kunna innebära en specialdestination av vissa statsinkomster för biståndsändamål. En sådan majoritetens hänsyn till ett oppositionsparti är lika överraskande som ovanlig. Om man i moderata samlingspartiet inte anser sig kunna vara med och resonera om denna sak därför att man är alltför dogmatisk och hårt bunden vid sin syn på dessa frågor — jag tror nu inte att man ställer sådana villkor som anges i utskottsutlåtandet — så är ju ändå moderata samlingspartiet bara ett av de fyra partierna. Men jag tror som sagt att vi kan föra sådana diskussioner mellan alla fyra partierna. Men det är inget som hindrar att tre partier för sådana diskussioner, om inte det fjärde skulle vilja vara med. Socialdemokraterna menar vidare — liksom vi — att en sådan diskussion också skulle innefatta olika medel att få täckning för detta ökade anslag, men de menar också att förslaget skulle innebära en specialdestination: Det är aldrig avsett. Om man skulle komma till den uppfattningen, att ett större anslag skall utgå, och det av samhällsekonomiska skäl i detta läge skulle vara motiverat att vidtaga en efterfrågeminskande åtgärd över budgeten, får vi göra det. Det är emellertid inte någon specialdestinering utan innebär bara att man ser på denna fråga på samma sätt som man gör med alla övriga frågor i detta sammanhang. Fru Lewén-Eliasson har tidigare i dag påpekat att detta är ett minimiprogram. Hon sade beträffande vietnambhjälpen att man kan tänka sig en brantare stegring. Detta är också helt enkelt nödvändigt, herr talman, om det skall bli någon hjälp till Vietnam utan att man inkräktar på de viktiga områden som vi redan bestämt oss för att arbeta på. Frågan är emellertid om man inte skulle kunna gå ett steg utöver vad man nu kommit fram till genom överläggningar mellan partierna. Vi är i alla fall optimistiska nog att vidhålla detta yrkande. Herr Ullsten har mycket ingående berört vår inställning i u-hjälpsfrågan, och jag skall bara ta upp ytterligare ett par områden. Jag avser investeringsgarantierna och de privata investeringarna i u-länderna, som av den s.k. radikala opinionen brukar framställas som det verkliga utsugningsinstrumentet. Man säger på detta håll att u-länderna egentligen inte skall ägna sig åt industri i någon större omfattning. Det viktigaste skulle nu vara att stimulera deras jordbruksproduktion, eftersom det enligt de nya rön som kommit fram skulle vara fördelaktigt. Ja, visst skall vi stimulera deras jordbruksproduktion. Jag erinrar mig i detta sammanhang helt plötsligt den tanke, som fördes fram i USA under senare delen av andra världskriget, nämligen att Tyskland skulle hållas såsom ett underutvecklat område medan industrin i USA skulle vidareutvecklas. Vi skulle alltså nu göra en sådan rollfördelning att u-länderna skulle stå. för jordbruket och vi andra skulle. svara för : industriproduktionen. Men en sådan tanke är ju helt utesluten. Vi måste få till stånd en ökad industrialisering. i u-länderna, om vi skall kunna få i gång en utveckling som innebär att dessa länder kommer ifrån supplikantställningen och blir likaberättigade parter, så att tesen »handel icke hjälp» kan få en reell innebörd och så att det inte bara blir en enkelriktad trafik från industriländerna till de fattiga länderna utan i stället ett samarbete. s Den svenska regeringen har — jag vet inte varför — varit synnerligen återhållsam med villkoren för investeringsgarantier. Man har uppsatt så restriktiva villkor att det ännu inte kommit in en enda ansökan om sådana garantier. Vad är anledningen till denna restriktivitet? Föreligger det kanske i någon mån en primitiv uppfattning om att man inte kan låta storkapitalisterna suga ut de fattiga länderna? Det är emellertid en självklarhet att de inte skall få göra detta. Sådana företag, som ger sig ut till u-länderna för att exploatera en naturtillgång och som .så snart de dragit ut allt av värde ur den överger landet, vill vi ju inte tillåta. U-länderna har själva lagt ned ett mycket stort arbete på att dra upp riktlinjerna för under vilka förhållanden en privat investeringsverksamhet i u-länderna kan tillåtas. Algerstadgan är enligt min mening det mest hoppingivande dokument som förekommit i hela u-landsdebatten, eftersom u-länderna där med utgång från tesen att utvecklingen i deras länder i första hand åligger dem själva lagt upp ett program, vars enskildheter kan diskuteras men där de i alla fall verkligen försökt komma fram till en ordentlig uppläggning av sitt utvecklingsarbete. De har sagt att de välkomnar privata investeringar under vissa bestämda förutsättningar. Investeringarna skall vara till permanent nytta för landet och ingå som ett led i landets egen utvecklingsplan och de prioriteringar som där gjorts. Man kan och bör givetvis lägga till det som står i villkoren för investeringsgarantierna, att sociala villkor måste uppfyllas, att bildandet av fackföreningar måste uppmuntras o.s.v. Men under dessa förutsättningar säger u-länderna själva: Då vill vi ha dessa privata investeringar — när de görs på ett sådant sätt att vi kan kontrollera dem och kan se att de kommer till nytta för vårt land. — Det är då synnerligen egendomligt att det, när vi reservanter nu ställer oss helt bakom algerstadgans förutsättningar och de krav som u-länderna själva har uppställt, framförs kritik och hävdas att detta måste vara felaktigt och inte är i överensstämmelse med en progressiv politik. Men det är just vad det är, herr talman. - . Låt mig till sist ta upp frågan om upprättande av en miljardfond mot världssvälten, som har föreslagits av centerpartiet och folkpartiet. Vi är ju mycket glada över de senaste rönen beträffande nya brukningsmetoder, nya sädessorter 0. s. v., ty de har lett till att de domedagsprofetior som uttalades för bara några år sedan börjat upphöra — man har börjat se realistiska möjligheter för att jorden skall kunna föda sin befolkning. Frågan blir då: Gör detta de finansiella insatserna på livsmedelsområdet onödiga? Nej, visst inte. Det behövs fortfarande livsmedelssändningar. — Jag läste i går i LO:s tidning en artikel, som jag antar var skriven under tillfällig förvirring, eftersom LO varit kraftigt pådrivande när det gällt hjälp till utvecklingsländerna. Det hette i artikeln att de amerikanska livsmedelssändningarna till utvecklingsländerna varit förödande för dessa länder och att den enda uppgift som gåvosändningarna fyllt varit att göra de amerikanska bönderna rikare. Jag undrar vad som ligger bakom ett sådant uttalande. Om man nu anser att dessa gåvor skulle vara förödande och att det i stället bör göras satsningar för att stimulera den inhemska jordbrukspolitiken i u-länderna, så måste man väl ändå inse att det tar tid innan jordbruket kan rationaliseras och utvecklas. Menar man då att folket skall svälta ihjäl under tiden bara för att vissa politiska doktriner skall följas? | Jag frågade DAC-chefen — alltså ordföranden i OECD:s organ för utvecklingshjälp — när han deltog i det seminarium rörande u-landsfrågor som hölls i Saltsjöbaden, om dessa nya och mera optimistiska synpunkter på jordens livsmedelsförsörjning lett till slutsatsen att det inte kommer att behövas så mycket pengar för livsmedelsområdet. Men DAC-chefen förklarade, att pengar behövde man sannerligen, ty eljest skulle det inte bli möjligt att få till stånd den erforderliga utvecklingen i u-länderna. Herr talman! Det utlåtande från statsutskottet som vi nu behandlar är intressant. De meningsskiljaktigheter vi har får ju inte dölja det faktum att det råder betydande enighet om en ökning av u-hjälpen. Men som jag ser saken skulle ett bifall till de reservationer, till vilka folkpartiet och centerpartiet medverkat, innebära ytterligare ett steg framåt.

Herr talman! Jag tar först upp vietnamfrågan. Utrikesministern säger att folkpartiets samvete förmått partiet till ett plötsligt omslag, så att man nu Önskar få till stånd en återuppbyggnadshjälp. Nej, herr utrikesminister, vi har länge föreslagit detta. Jag nämner som exempel att vårt landsmöte för två år sedan enhälligt beslöt att föreslå en återuppbyggnadsfond för Vietnam. När det gäller vietnampolitiken över huvud taget har det varit lätt att konstatera under debatterna här i riksdagen, inte bara i år utan också tidigare, att de verkliga meningsmotsättningarna inte förekommit mellan de fyra stora partierna utan snarare mellan dessa partier å ena sidan och vissa grupper utanför riksdagen å andra sidan. Utrikesministern anser, om jag uppfattade honom rätt, att investeringsgarantierna kunde vara av intresse. Men villkoren är ju så utformade, att dessa garantier inte är ett särskilt lämpligt instrument för närvarande. Om jag minns rätt var det bara en remissinstans, nämligen SSU, som gick på den linje som regeringen sedan fastnade för, under det att de fackliga organisationerna ville ha vidare användningsmöjligheter för investeringsgarantierna. Och jag skulle vilja föreslå utrikesministern att han, i syfte att verkligen få erfarenheter, utvidgar användningsområdet på det sätt som är föreslaget i reservationerna. Vad Biafra beträffar konstaterar jag med stor tillfredsställelse att ökade anslag nu utgår till hjälpen där. Men när utrikesministern säger att alla andra aktioner skulle vara uteslutna vill jag peka på den resolution som Europarådets rådgivande församling antog häromdagen på grundval av ett förslag av en svensk parlamentariker om åtgärder för att begränsa striderna i Biafra. Så några ord med anledning av vad utrikesministern sade om anslagen. Han ville göra gällande att jag å ena sidan framhållit att anslag motsvarande 1 procent av bruttonationalinkomsten inte är hela lösningen men att jag å andra sidan skulle ha gått tillbaka till de ståndpunkter som hävdats från folkpartihåll. Det fanns en genomgående linje i mitt anförande, herr utrikesminister, nämligen att vi inte löser detta väldiga problem genom att uppnå anslag motsvarande 1 procent av bruttonationalinkomsten och att det därför behövs en ny utredning, en ny Översyn av problemen och en ny strategi för vårt utvecklingsarbete. Och om utrikesministern håller med mig om detta tycker jag att han rimligen också borde hålla med mig när det gäller slutsatsen, att eftersom 1 procent inte räcker måste vi få till stånd en ny uppläggning av vårt arbete. Utrikesministern säger att u-hjälpsanslaget inte får bli någon »tvångspost» i budgeten. Nej, men det får heller inte bli någon restpost i budgeten — det är mycket viktigt. När vi nu uttalar att vi vill ha en snabbare ökning, så säger utrikesministern att det är futtiga diskussioner — det rör sig måhända om 100 å 200 miljoner kronor. Det kan hända att dessa belopp synes utrikesministern futtiga. Men om vi betänker att hela den svenska missionen uträttar sitt enorma arbete i u-länderna på en budget om 50 miljoner kronor, så förstår vi att det inte rör sig om futtigheter när vi diskuterar huruvida vi av vårt överflöd skall kunna avstå 100 å 200 miljoner kronor mer ett år än vad regeringen har föreslagit. Det finns emellertid inget förslag härvidlag i statsutskottets utlåtande, säger utrikesministern — där står på tryck att man nöjer sig med vad regeringen föreslagit. Ja, det står i reservationen d a, att »i avvaktan på resultatet av de begärda överläggningarna» kan Kungl. Maj:ts anslagsäskanden för nästa budgetår godtagas. Vi har ju i år lämnat hela det skuggbudgetresonemang som gick ut på att oppositionen preciserade vissa ökningar och angav hur dessa skulle täckas, varefter riksdagsmajoriteten under början av vårsessionen avslog finansieringsförslagen. Och sedan sade man: »Ja, nu har ni inga pengar och nu kan ni inte genomföra era förslag.» Vi har sett det som oppositionens förnämsta uppgift att dra upp riktlinjerna på litet längre sikt. Regeringen har utredningsmaskineriet och regeringsmakten i sina händer, den kan lägga upp de mera konkreta sakerna. Men när det gäller större frågor får op positionen ange de allmänna riktlinjerna. I detta fall har vi velat få till stånd överläggningar mellan partierna i syfte att åstadkomma en anslagsökning, och vi har sagt att vi också är beredda att vara med om att finansiera en sådan.

Herr talman! Utrikesministern målar en bild av världsnöden, och i detta perspektiv får han vårt krav på ett snabbare uppnående av 1-procentsmålet att framstå som ganska futtigt. I detta perspektiv får han också de problem som SIDA i dag står inför och som jag tog upp i mitt anförande att framstå som små. Det är klart att sett ur detta perspektiv blir dessa problem futtiga, men det gäller inte bara dem. Det gäller inte bara de belopp som vi vill öka anslagen med utöver vad regeringen föreslagit och de förändringar i övrigt som vi vill göra; i det perspektivet blir hela den svenska u-landshjälpen mycket futtig. Det är emellertid inom denna futtiga ram som den här debatten vad gäller de konkreta yrkandena tyvärr måste röra sig. Jag tror inte att man på SIDA ser på detta bagatelliserande sätt på de problem som uppkommit, och jag tror inte heller att man gör det på utrikesministerns eget departement. Vad det här är fråga om är inte — om jag fattade saken rätt — den sedvanliga överplaneringen, att man har planerat för mera än vad man har pengar till. Det gör man runtinmässigt beroende på att vissa av kostnaderna kommer att skjutas på framtiden. Vad det här är fråga om är att man tvingas göra nedskärningar i en redan beordrad planering, kanske rent av beträffande projekt vilka redan är mer eller mindre utlovade. Detta kan också leda till ett senareläggande av andra projekt för att man skall kunna klara de uppkomna svårigheterna.

Jag tror att detta, precis såsom någon talare sade, kommer att försätta Sverige i en diplomatiskt känslig situation, för att uttrycka sig litet försiktigt. Min mening är dock inte att rikta kritik mot SIDA, vilket man kanske också skulle kunna göra, utan att visa att det finns realistiska motiv för större biståndsanslag. Det finns realistiska motiv, både om man ser problemen i Torsten Nilssons globala perspektiv och ur synpunkten av vad SIDA i dag kan åstadkomma. Det har dessa uppgifter visat. Det enda som tyvärr för närvarande är orealistiskt är att räkna med stöd från socialdemokratiskt håll för sådana anslagsökningar.

Herr talman! Kan inte det förhållandet att det inte kommit in några ansökningar om investeringsgarantier möjligen få utrikesministern att fundera över huruvida inte alla de remissinstanser hade rätt som sade, att den nuvarande utformningen inte är lämplig? I fråga om biståndets storlek säger utrikesministern att de 100 eller 200 miljoner kronor som ett bifall till mittenpartiernas förslag skulle innebära egentligen betyder platt intet, om man ser det i förhållande till de verkligt stora behoven. Men, som jag sade i min föregående replik, om den svenska missionen kan klara hela sitt vittomfattande u-landsarbete plus sitt missionsarbete på 50 miljoner kronor om året, är det klart att det har betydelse om vi, som är ett rikt land, kan höja våra anslag mer än vad som nu är tänkt. Vi är det andra landet i världen när det gäller bruttonationalprodukt per invånare, men vi har en betydligt blygsammare placering när det gäller storleken av våra bidrag. Detta är den sista replik som debattordningen tillåter mig, och jag kan därför inte bemöta utrikesministern om han skulle återkomma. Men han kom på nytt tillbaka till detta, att det i statsutskottets utlåtande inte finns en antydan om att man vill höja anslaget ytterligare. Man vill bara ha utredningar, säger han. Vad som föreslås är direkta överläggningar mellan de demokratiska partierna och att förslag skall föreläggas årets höstsession. Det är alltså fråga om en konkret begäran om ökade anslag. Att det fått denna form beror på att vi har övergett skuggbudgettänkandet och velat inrikta vårt arbete inom oppositionen på de mera långtgående riktlinjerna.

Herr talman! Debatten om den svenska u-landspolitikens principiella inriktning fortsätter. Det går inte att begrän sa de årligen återkommande diskussionerna här i riksdagen till att enbart gälla de konkreta förslag som för året har framlagts av regeringen och de Övriga partiernas synpunkter på dessa förslag. I år är det för övrigt så, att regeringen och de borgerliga partierna är helt överens. Kravet på Ööverläggningar döljer på intet sätt detta förhållande. Men principfrågorna och de mera långsiktiga problemen återkommer gång på gång. För oss som anser att Sveriges u-landspolitik i avgörande stycken är felaktig är detta glädjande. Ute i samhället, på arbetsplatserna, i organisationerna pågår en livlig debatt om Sveriges förhållande till de utplundrade länderna, om världssvälten, om den internationella miljöförstöringen, om de nationella och sociala befrielserörelsernas kamp. Krav ställs på en radikal förändring av u-landspolitiken. Denna debatt måste fortsätta så att de nödvändiga förändringarna kan tvingas fram. Diskussionen om den svenska u-landspolitiken präglas av en ökad realism i frågeställningarna som även har fått en viss återklang i denna riksdagsdebatt. Det så kallade 1-procentsmålet framstår inte längre som det helt väsentliga i u-landspolitiken. Ingen förnekar betydelsen av en stark ökning av ett på ett riktigt sätt utformat bistånd. Men tonvikten läggs alltmer på frågan om utformningen av = biståndspolitiken. Samtidigt börjar vi komma bort från det fadda u-hjälpsresonemanget där hela denna avgörande fråga ses som ett slags ofantligt välgörenhetsprojekt. Mer och mer ökar insikten om att man måste analysera och förändra Sveriges relationer i deras helhet till de utplundrade folken. Det handlar inte bara eller ens framför allt om biståndspolitik i begränsad mening. Det gäller handelsförbindelser, det gäller hela det nät av investeringar och andra förbindelser som skapats av de kapitalistiska företagen, det gäller skuldsättningen, det Det grundläggande <betraktelsesätt som vårt parti anlägger på dessa frågor har utförligt behandlats i motioner och i anföranden här i kammaren. U-landsproblemen är enligt vår mening väsentligen en direkt följd av det imperialistiska system i vilket såväl de rika utsugarländerna som de fattiga utplundrade länderna ingår. Den tredje världen är inte underutvecklad i den meningen, att den bara skulle befinna sig ett visst antal årtionden efter i utvecklingen jämfört med de rika länderna. Underutvecklingen innebär i stället en historiskt påtvingad och till intressena i metropolerna anpassad användning av de undertryckta samhällenas ekonomiska överskott. Den kapitalistiska världen måste ses som en helhet, där ett dominerande drag är rikedom för ett fåtal och fattigdom för flertalet. Den skapar på en gång utveckling och underutveckling. Den strukturella underutvecklingen är väsentligen orsakad och upprätthållen av imperialismen och u-ländernas därav betingade beroendeförhållande. Därav följer att kampen mot underutveckling är identisk med kampen mot imperialismen. U-ländernas underutveckling kan endast hävas genom en social revolution som befriar de fattiga folken från imperialismens grepp. Nationell självständighet och social revolution betyder möjlighet till industrialisering och snabb ekonomisk utveckling. Den ekonomiska och sociala frigörelsen kan givetvis bara vara respektive folks eget verk, och det väljer självt formerna för denna frigörelse. Vad vi kan göra är att i handling visa vår solidaritet. Vi måste ta ställning för och ge stöd åt de fattigas och utsugnas kamp i Afrika, Asien och Amerika. En sådan grundsyn innebär, herr talman, ingen defaitistisk och avvaktande hållning, så att u-landspolitiken skulle anses omöjlig att påverka innan Sverige blivit socialistiskt. Den kritik mot den nuvarande u-landspolitiken som framhåller att denna är integrerad i svensk kapitalism och imperialism är givetvis helt riktig. Ännu mera markerat har detta blivit genom regeringens och riksdagens beslut om statliga garantier för privata kapitalinvesteringar i vissa uländer. Men kampen för ett annat samhälle och för en annan politik måste föras också på u-landspolitikens område. Utplundringen av folken i den tredje världen kan inte accepteras vare sig den äger rum i form av direkt utsugning genom kapitalistiska företag eller genom monopolpriser på industrivaror respektive nedpressning av priserna på u-ländernas exportprodukter. Inte heller kan vi acceptera ett u-landsbistånd, lämnat av svenska skattebetalares insatser, som får effekten att bevara reaktionära och folkfientliga regimer eller som till största delen hamnar i fickorna hos en överklass. I våra motioner i år har vi följt upp fyra viktiga aspekter på den svenska u-landspolitiken. Det gäller handelspolitiken, u-ländernas växande skuldsättning, stöd till nationella och sociala befrielserörelser samt frågan om mottagarländerna. Det är ett bekant faktum, utförligt utvecklat av representanter för de utplundrade länderna i samband med FN:s internationella handelskonferenser, att världshandelns hela organisation och struktur tjänar de rika ländernas intressen. U-länderna är diskriminerade. Detta har under de senaste åren lett till en minskning av deras andel av den samlade världshandeln och till ännu sämre utbytesförhållanden än tidigare gentemot de rika länderna. I den nyligen utkomna boken »U hjälp i utveckling» finns en genomgång av detta problem. Där påpekas bl.a. att tullsänkningarna under efterkrigstiden främst gällt varor för vilka de rika länderna har exportintressen, me dan de i mindre utsträckning varit en hjälp för u-ländernas handel. Den existerande tullstrukturen motverkar på olika sätt u-ländernas intressen. Tullarna är i regel högst för arbetsintensiva, enklare typer av industriprodukter, där u-länderna har speciella produktionsförutsättningar, bl.a. med hänsyn till arbetskostnaderna. Eftersom de råvaror som används inom industriproduktion i hög grad har betydligt lägre tullskydd än färdigprodukterna, är stödet till den inhemska industrin i de rika länderna, också i Sverige, väsentligt högre än som anges av de normala tullsatserna. Författaren, professor Assar Lindbeck, kommer till följande slutsats: »Tullstrukturen i de rika länderna tenderar av dessa skäl att premiera råvaruproduktionen i u-länderna på bekostnad av förädlingsindustrin. Industrialiseringen i u-länderna motverkas alltså av de rika ländernas handelspolitik.» När det gäller jordbruksprodukter verkar diskrimineringen av u-länderna på ett annat sätt. Genom det höga gränsskyddet för jordbruket i Västeuropa hålls importefterfrågan på jordbruksprodukter kraftigt nere. Härigenom blir dels avsättningsutrymmet för u-ländernas jordbruksexport litet, dels världsmarknadspriserna för jordbruksprodukter låga. Eftersom u-länderna fortfarande i hög grad är agrarsamhällen, utgör den kraftiga protektionismen för jordbruksprodukter i Europa ett allvarligt problem för många u-länder. Den håller också uppe priserna på viktiga livsmedel på en betydligt högre nivå inom de västeuropeiska länderna än som skulle varit fallet med en annan politik. Vad kan göras för att ändra på dessa förhållanden? Det är kanske banalt att säga — men det handlar just om detta — att diskrimineringen av u-ländernas export måste avskaffas. U-länderna bör i stället ges handelsmässiga fördelar. I första hand måste de rika länderna liberalisera utrikeshandeln med sikte på att avskaffa diskrimineringen gentemot u-länderna. Man kan ta ett exempel för att visa effekten av detta. Enbart om Sverige avvecklar det nuvarande stödet till sockernäringen och i stället köper rörsocker från u-länderna beräknas de senares valutainkomster öka med storleksordningen 100 miljoner kronor per år. Om hela Västeuropa skulle göra motsvarande operation, beräknas det röra sig om ökade valutainkomster för u-länderna med ett belopp av storleksordningen 5—10 miljarder kronor per år. Vissa omedelbara insatser blir naturligtvis nödvändiga för att säkra sysselsättning och inkomst åt dem som nu arbetar i sockernäringen, men på längre sikt beräknas den samhällsekonomiska vinsten för Sverige av den föreslagna åtgärden till cirka 100 miljoner kronor per år. Både Sverige och u-länderna skulle alltså tjäna på en sådan förändring av svensk jordbrukspolitik. En annan metod att liberalisera handeln med u-länderna är att reducera inslagen av bunden hjälp i de internationella hjälpprogrammen. Andra viktiga åtgärder är enligt vår uppfattning att uppställa bestämda mål för importen av råvaror och industrivaror från uländerna samt att energiskt understödja marknadsföringen av deras produkter på den svenska marknaden. Kort uttryckt anser vi att Sverige skall förändra sin handelspolitik i enlighet med de krav som ställs av u-länderna själva, bl.a. i Algerstadgan. Vi skall fortsätta att arbeta för detta internationellt, men eftersom resultaten där är klena bör vårt land på egen hand minska handelsrestriktionerna gentemot u-länderna. I motionen begär vi att regeringen skall göra en undersökning om de konkreta åtgärderna i detta syfte och om konsekvenserna av en sådan förändring. Statsutskottet har tagit en egendomlig position till detta krav. Dels säger man sig frukta väsentliga sysselsättningsstörningar, om Sverige skulle göra en sidiga åtaganden på tullområdet, dels avstyrker man vårt motionskrav på en undersökning av konsekvenserna av sådana åtaganden. Man föredrar att tycka i stället för att veta — jag kan inte finna att detta är särskilt starkt.

Den andra fråga vi tar upp i motionen gäller u-ländernas växande skuldsättning. Jag skall inte ta upp tiden med att anföra siffermaterial. Det är lätt tillgängligt för de intresserade. Vi vet att skuldbördan ökats kraftigt och att räntebetalningar och amorteringar är ett mycket svårt problem för uländerna. Även denna fråga behandlas i den nyutkomna bok jag tidigare refererade till. Där påpekas bl.a. det orimliga i att man för en stor diskussion om biståndets volym, så som man också har gjort här i kammaren i dag, utan att också ta hänsyn till om det skall betalas tillbaka eller inte. I den s.k. 1-procentsmålsättningen ingår ju inte endast direkta bidrag utan även lån. En viss uppmjukning av villkoren för äldre krediter från Sverige har redan skett. SIDA har ifrågasatt ytterligare möjligheter till lindring i kreditvillkoren. Departementschefen och utskottet menar att detta kan tillgodoses genom det bemyndigande från riksdagen som har getts tidigare att Sverige skall kunna delta i internationella skuldkonsolideringsaktioner. Denna ståndpunkt anser vi otillräcklig. Varför skall Sverige över huvud taget ta ränta på offentliga lån till u-länderna? Varför skall man kräva återbetalningsskyldighet? Varför görs denna skillnad mellan villkoren för finansiellt bistånd och för tekniskt bistånd? Det har varken regeringen eller statsutskottet motiverat. Vi anser att riksdagen bör göra ett principuttalande om att u-ländernas skulder bör avskrivas och att regeringen skall vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra denna princip. Det tredje problemet gäller biståndets inriktning på olika länder. Vi anser att den grundläggande principen för all biståndsverksamhet till u-länderna måste vara att den skall tjäna en ekonomisk och social utveckling till fördel för befolkningens stora majoritet. All sammankoppling mellan u-hjälp och privata kapitalintressen måste upphöra. Utvecklingsbiståndet bör koncentreras till de socialistiska låginkomststaterna, till andra anti-imperialistiska regimer och till nationella befrielserörelser, allt enligt principen att biståndet skall inriktas på regimer som förmår nyttiggöra detsamma. Det svenska utvecklingsbiståndet fördelas för närvarande inte efter dessa principer.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 Man hänvisar i sakfrågan bara till sin tidigare ståndpunkt från 1968, enligt vilken den principiella ämnesoch länderkoncentrationen bör bibehållas i framtiden. Men detta är ju inget som helst svar på de allt starkare kraven på en omprövning. Dem lär man inte komma ifrån med formella resonemang. Det huvudkrav vi ställt i vår motion är att riksdagen av regeringen skall begära omprövning av biståndsverksamhetens huvudinriktning. Det är alltså ett krav på utredning. Men det avvisar man med motiveringen att vi begärt ställningstagande till nya huvudmottagarländer utan föregående utredning! Logiken är inte särskilt imponerande. Vad utskoitet menar tycks helt enkelt vara att det är bra som det är för närvarande med länderfördelning. Jag anser att en sådan ståndpunkt är mycket svår att sakligt försvara. Det är riktigt att vi nämnt två länder, Vietnam och Cuba, som bör komma i fråga för en stark koncentration av svensk biståndsverksamhet, och man kan ju kalla dem huvudmottagarländer om, som vi skriver i motionen, detta begrepp bibehålles. Det kan nämnas fiera exempel, men dessa två länder anser vi särskilt lämpliga ur många synpunkter. Vårt krav är alltså att riksdagen av regeringen skall begära omprövning av biståndsverksamhetens huvudinriktning, varvid Vietnam och Cuba bör komma i fråga som länder, till vilka det direkta svenska biståndet, uttryckt i personal och kostnader, blir av jämförelsevis betydande omfattning, för att nu använda statsutskottets egen prosa. Det fjärde krav vi ställer i motionerna är att en undersökning skall göras av de nationella och sociala befrielserörelsernas mest angelägna behov av stöd samt att regeringen skall framlägga förslag om sådant stöd. På två punkter har vi i år liksom tidigare år framlagt konkreta förslag om anslag. Det gäller dels Nordvietnam och FNL, dels befrielserörelserna i de portugisiska kolonierna. Dessa bägge motioner kommer att behandlas särskilt i ett senare anförande. Det handlar emellertid här om en allmän och principiellt mycket betydelsefull fråga. Statsutskottet visar ett visst tillmötesgående till de krav vi ställt genom att uttala sig positivt till kraven om ytterligare stöd till befrielserörelserna i de av Portugal förtryckta områdena i Afrika. Det anser också att stöd kan ges till befrielserörelser i t.ex. Sydvästafrika, Sydafrika och Rhodesia. Detta är ett framsteg. Vi hoppas att denna ståndpunkt snabbt skall leda till att ett effektivt stöd verkligen lämnas de för oberoende och frihet kämpande folken i dessa länder. Sitt positiva ställningstagande i de nämnda fallen motiverar utskottet med att FN entydigt tagit ställning beträffande dessa länder. I fall där detta inte har skett menar utskottet att ett svenskt stöd till nationella och sociala befrielserörelser skulle komma i konflikt med den folkrättsliga princip som förbjuder inblandning i en annan stats inre angelägenheter. Här finns för visso ett problem, men jag är inte övertygad om att det är så enkelt som utskottet framställer det. Svensk vapenexport förekommer till förtryckarregimer, låt vara att den skall inställas om öppna strider utbryter. Hela denna fråga skall ju nu utredas. Svensk utrikeshandel och kapitalexport är också stöd för förtryckarregimer. Över huvud måste ifrågasättas, om den nämnda folkrättsliga principen är tillämplig i en tid som utmärks av att de förtryckta folken tillkämpar sig frihet. FN:s uttalanden kan knappast i alla lägen vara det kriterium som avgör om svenskt stöd skall kunna ges till nationella och sociala befrielserörelser. Hur skall vi t.ex. handla när hela den latinamerikanska kontinenten kommer att skakas av revolutionära folkrörelsers uppror mot inhemskt och utländskt förtryck? Herr talman! Oavsett dessa viktiga principiella frågor anser vi det väsentligt att det görs en undersökning av olika befrielserörelsers mest angelägna behov av stöd. Det skulle ge en fastare grundval för svenskt handlande i dessa frågor som kommer att bli alltmer aktuella under de närmaste åren.

Herr talman! Det är självfallet bra att partierna är eniga om att vårt bistånd till de fattiga folken hittills varit för litet och nu måste ökas. Men det är närmast beklagligt att enigheten också är så stor när det gäller i vilken takt u-hjälpen skall ökas. Någon tiondels procentenhet av den årliga tillväxten av Medelsvenssons levnadsstandard är vad partierna vill satsa på för att lindra nöden ute i världen. Ökningstakten är så långsam att Medelsvensson själv ingenting märker och det är naturligtvis inte någon tillfällighet. Den ökade uhjälpen skall smygas på det svenska folket. Till och med de moderata deltar solidariskt i denna konspiration mot skattebetalarna. Debatten mellan partierna om u-hjälpens storlek har varit något av en skendebatt och har i bästa fall handlat om små justeringar i marginalen. Den sjuårsplan för u-hjälpens ökning som riksdagen beslutade i fjol har påtagligt dämpat diskussionen om ökningstakten. Många anser tydligen att frågan i praktiken är avgjord för tiden fram till 1975. Nu debatterar man i stället länderinriktning, utvecklingseffekter, investeringsgarantier, förinvesteringsstudier och andra i och för sig viktiga detaljer. De som ingenting högre önskar än en större svensk u-hjälp har lurats in på ett stickspår. Den offentliga debatten om det svenska biståndet håller som så många andra frågor på att förvandlas till en expertdebatt. Det är en olycklig utveckling. Om vårt land under 1970-talet skall kunna verka som en radikal kraft i umgänget mellan nationerna måste det finnas en bred och kunnig svensk opinion som vill ha väsentligt större insatser för ökad jämlikhet också internationellt. Det första kravet från en sådan opinion måste gälla en snabbare ökning av den svenska u-hjälpen. Den avgörande politiska frågan är hur mycket av våra resurser som medborgarna är villiga att satsa på att stimulera utvecklingen i de fattiga länderna. Biståndets rent tekniska utformning är en sekundär fråga. Riksdagens beslut i fjol innebar att man för att underlätta SIDA:s planering lade fast ett minimiprogram, som utlovar att 1-procentsmålet skall nås senast 1975. Beslutet var därför faktiskt en inbjudan till fortsatt debatt om en snabbare ökningstakt. Statsutskottet ansåg självt att en snabbare ökningstakt borde eftersträvas »i den mån det allmänna budgetläget så tillåter>. Det var nu en mycket diffus rekommendation. U-hjälpen ökar i år bara med det minimum som riksdagen har spikat. Det kan bara betyda att budgetläget anses vara dåligt också ett år när konjunkturen går uppåt, när exporten ökar snabbare än importen och när priserna stiger långsammare än normalt. Men det allmänna budgetläget är kanske mera en politisk än en ekonomisk variabel, eftersom det i hög grad kan påverkas genom riksdagens egna beslut. Formuleringen om det allmänna budgetläget var i så fall avsedd att hålla dörren öppen för en ny riksdag med sådan sammansättning att u-hjälpen kan öka snabbare än minimiprogrammet. Personligen tror jag att vi nu efter det senaste valet har en sådan riksdag. Men de som har haft det avgörande inflytandet över storleken av årets u-hjälpsanslag har uppenbarligen bedömt »det allmänna budgetläget» på annat sätt. Folkpartiet och centern har naturligtvis varit de som med den största ivern har drivit skendebatten kring u-hjälpens storlek. De har försökt locka till sig radikala väljare som vill större uhjälp, utan att samtidigt oroa de konservativa väljare som tycker att skatterna redan nu är för höga. Den goda viljan bakom de insatser som en del mittenpartister gjort för att öka u-hjälpens omfattning bör man kanske inte ifrågasätta, men Ola Ullsten hade utan tvivel rätt när han i en artikel skrev att mittenpartiernas överbud när det gäller u-hjälpen har varit både för små och för oengagerat drivna. I år har Ola Ullsten själv varit den främste pådrivaren bland mittenpartisterna, och resultatet har blivit att både överbudet och engagemanget är mindre än tidigare. Nu försöker man i stället skapa debatt kring detaljer. Den rent tekniska frågan, huruvida det framtida svenska biståndet till Nordoch Sydvietnam skall ingå i den ordinarie planeringsramen eller ligga utanför som ett provisorium har av de unga folkpartisterna gjorts till ett stort debattämne. Alla vi som är intresserade av stora svenska biståndsinsatser i Vietnam vill naturligtvis att både Nordoch Sydvietnam inom en nära framtid skall kunna räknas till SIDA :s huvudmottagarländer. Genom att göra biståndet till Vietnam till en av SIDA:s viktigaste uppgifter inom den ordinarie planeringsramen kan insatserna få den bredd och omfattning som är önskvärd. När Ola Ullsten och andra föreslår att biståndet till Vietnam skall bli ett projekt vid sidan av den ordinarie planeringsramen får man intrycket att de vill skapa ett provisorium. Och de får också mycket riktigt stöd i denna fråga av de mörkblå Vietnamvännerna på högerkanten. Det viktigaste just nu beträffande biståndet till Vietnam är frågan om när de reguljära biståndsinsatserna kan starta. även om utrikesministern nu säger att man skall ta det lugnt och visa tålamod finns det skäl påpeka, att en bred svensk opinion är otålig och vill se praktiska resultat. Utrikesministern har redovisat de projekt som redan beslutats. Han har tidigare i riksdagen utlovat betydande svenska insatser så snart striderna i stort sett upphört. Denna förutsättning är nu uppfylld när det gäller Nordvietnam. En betydande svensk hjälpinsats bör därför kunna komma i gång så snart vi vet på vilket sätt vårt bistånd bäst kan infogas i Nordvietnams egna planer för återuppbyggandet. Den planerade nordiska samordningen av det framtida biståndet till Vietnam är självfallet värdefull. Men de nordiska kontakterna bör inte få bromsa sådana svenska insatser i Nordvietnam som är möjliga redan innan USA avslutat sitt krig i Sydvietnam. Det blir kanske svårt för de två paktanslutna staterna att delta i det inledande skedet, men de samlade nordiska insatserna längre fram måste rimligen bli effektivare, om man då kan bygga på praktiska erfarenheter från Nordvietnam. Det är alltså i dag inte frågan om stödet till Vietnam skall ligga innanför eller utanför SIDA :s planeringsram, som är den väsentligaste. Väsentligt är däremot att ett betydande svenskt bistånd till Nordvietnam kan sättas in så snart som möjligt, även om striderna i Sydvietnam kanske fortsätter ännu en tid. Såsom påpekats tidigare i denna debatt är den svenska hjälpens officiella målsättning att bidra till en social och ekonomisk utjämning och att medverka till en samhällsutveckling i demokratisk riktning i de fattiga länderna. Denna målsättning har på senare tid tilldragit sig speciellt intresse. Kritikerna har påstått att den svenska u-hjälpen inte alls främjar utjämning och demokrati utan i stället backar upp feodala och reaktionära regimer. Jag undrar om dessa kritiker tänkt igenom vad den officiella målsättningen egentligen innebär. Det är nämligen en ganska radikal målsättning. Det officiella syftet med vår biståndspolitik är ju faktiskt — om man uttrycker det med andra ord — att söka åstadkomma ekonomisk och social omvälvning och att främja införandet av en styrelseform som i dag är mycket sällsynt i u-länderna. Det rör sig alltså om en öppet deklarerad avsikt att med biståndet som instrument blanda sig i mottagarländernas inre angelägenheter. Det är där för inte helt korrekt att påstå att det svenska biståndet ges utan politiska bindningar. Men tyvärr är våra möjligheter att uppfylla denna del av u-hjälpens målsättning ganska begränsade. Önskemålet att bidra till en social utjämning påverkar naturligtvis i någon mån valet av svenska biståndsprojekt. I de huvudmottagarländer där de politiska förhållandena är gynnsamma borde det vara ganska lätt att styra biståndet så att den sociala utjämningen påskyndas. Därför spelar valet av nya huvudmottagarländer en stor roll för möjligheterna att uppnå målsättningen. Problemet är bara, såsom tidigare framhållits under debatten, att vi vet så litet om utvecklingseffekterna av olika biståndsprojekt. När det gäller att genom direkta statliga insatser göra mottagarländerna mera demokratiska måste man sannolikt nöja sig med fromma förhoppningar om att stigande bildningsnivå och högre ekonomisk standard i största allmänhet ökar demokratins chanser. Statsutskottet har behandlat ett förslag om statligt stöd till sådana politiska rörelser inom de enskilda u-länderna som verkar för social och ekonomisk utjämning — de sociala befrielserörelserna. I utskottets skrivning redovisas vilka möjligheter som finns att genom statliga insatser bistå de nationella och de sociala befrielserörelserna. Det är bra att dessa frågeställningar nu preciseras. Den svenska staten kan naturligtvis inte stödja interna oppositionsrörelser, hur befogad vi än kan tycka att deras kamp mot feodala eller militära överklassregimer är. Stödet till sådana befrielserörelser måste i stället komma från enskilda svenska organisationer. Samtidigt som man alltså klargör var gränsen går för statligt stöd till befrielserörelserna är det viktigt att understryka att enskilda svenska organisationer självfallet inte är bundna av samma folkrättsliga principer som begränsar den statliga handlingsfriheten. Den svenska staten kan exempelvis inte stödja PRD i Dominikanska republiken — det kan däremot det socialdemokratiska partiet och SSU göra, och de gör det också. Det har varit de stora folkrörelserna — arbetarrörelsen med dess många förgreningar, bildningsorganisationerna, kooperationen, nykterhetsrörelsen — som i vårt land har drivit fram den ekonomiska och sociala utjämningen och som påverkat samhällsutvecklingen i demokratisk riktning. Om vi kunde engagera dessa stora svenska folkrörelser i en serie praktiska biståndsprojekt — helst i form av organisatoriskt samarbete med broderorganisationer i uländerna — skulle det utan tvivel betyda en värdefull stimulans för den sociala utvecklingen i de fattiga länderna. De religiösa organisationerna har redan genom sin missionsverksamhet påverkat samhällsutvecklingen i många u-länder. Missionen är också den svenska folkrörelse som hittills satsat helhjärtat på att med ekonomiskt stöd från SIDA genomföra egna biståndsprojekt. Tack vare att man sedan länge har en basorganisation i flera av u-länderna har missionen snabbt kunnat tillgodogöra sig det ökade statliga stödet till enskilda organisationers u-landsverksamhet. En sådan basorganisation saknar de andra stora folkrörelserna, och det är just detta som gör det så svårt för dem att planera och genomföra egna biståndsprojekt. De borgerliga har med sina ständiga framstötar om mera SIDA-pengar till missionen missat själva poängen. Det är inte missionen som i första hand behöver stöd och stimulans — SIDA har ju hittills inte avvisat någon ansökan från missionen. Stödet måste i stället inriktas på hela raden av andra folkrörelser som ännu inte deltar aktivt i det praktiska u-hjälpsarbetet. De stora folkrörelserna saknar i regel helt den erfarenhet, de kontakter, den personal och kanske i värsta fall även det intresse som krävs för att genomföra egna biståndsprojekt i de fattiga länderna. Under det kommande budgetåret skall det ske en betydande ökning av den del av SIDA:s informationsverksamhet som riktar sig till enskilda svenska organisationer. Den informationen bör inte minst ta sikte på att ge de folkrörelser, som nu inte deltar i u-landsarbetet, impulser till egna initiativ på detta område. De bör stimuleras till att satsa personal och andra resurser på egen verksamhet i de fattiga länderna.

Det skulle betyda större och mera djupgående svenska insatser för social och ekonomisk utjämning i u-länderna. Det skulle skapa en bredare förankring av den opinion i vårt land som aktivt stöder den statliga biståndsverksamheten, och det skulle vidga basen för SIDA:s personalrekrytering. Bara ungefär 1 procent av det statliga biståndet går i dag till de enskilda organisationernas biståndsverksamhet. Detta är en mycket låg andel jämfört med vad som är vanligt i andra givarländer. Även om det kanske hittills har varit en riktig prioritering av knappa resurser, måste målsättningen under 1970-talet vara att en större andel skall gå till biståndsprojekt i samarbete med de olika svenska folkrörelserna. Satsningen bör främst ske på sådana projekt som kompletterar det rent statliga biståndet. Folkrörelserna kan förmedla organisatoriska kunskaper och understödja ledarutbildning på en nivå där statliga projekt inte når fram. De kan också bidra med en nyskapande en tusiasm som kan bli en värdefull balans till den allt större byråkratiska apparat som förvaltar huvuddelen av det statliga biståndet. Både i SIDA:s petita och i statsutskottets skrivning uttalas stöd för en breddning av folkrörelsernas engagemang i det praktiska biståndsarbetet. Det är därför folkrörelsernas eget intresse för insatser i u-länderna som nu avgör om vi under det närmaste året kommer att få en sådan utveckling. Sker ingen breddning av folkrörelsernas engagemang måste ännu starkare stimulanser i form av ändrade bidragsbestämmelser och ökad information sättas in. Eftersom biståndet till de fattiga länderna är ett relativt nytt inslag i svensk politik, är det nödvändigt att på allt sätt få det säkert förankrat hos de folkrörelser som spelar en så avgörande roll för vår egen samhällsutveckling. Medan det svenska biståndet nu ökar för varje år, finns det, som utrikesministern påpekade för en stund sedan, andra rika industristater som minskar sitt bistånd till de fattiga länderna. Bakom den politiken står i dessa länder okunniga och oengagerade väljarmajoriteter. Vi måste försöka att gardera oss mot en sådan politisk utveckling i vårt land. Det sker bäst genom att vi får till stånd ett intimt samarbete mellan staten och folkrörelserna kring en lång rad biståndsprojekt. U-hjälpen måste på samma sätt som andra centrala politiska frågor bli något som direkt och personligt engagerar ett stort antal medborgare. Det farligaste som kunde inträffa vore att den svenska u-hjälpen under 1970-talet bleve en praktisk arbetsuppgift enbart för några hundratal statliga ämbetsmän. Att göra u-hjälpen populär är en stor och svår politisk uppgift. Därför måste vi nu försöka att på bred front mobilisera folkrörelserna i det arbetet. Herr talman! Jag ber att få instämma i det yrkande som gjorts av fru Lewén Eliasson.